Herr talman! Hillevi Larsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skapa fler sommarjobb till unga. Jag delar Hillevi Larssons uppfattning att sommarjobb är många ungdomars första kontakt med arbetslivet och även tillgång till nätverk för framtida anställningar. Kommunerna, men även andra arbetsgivare, har en viktig roll för att skapa bättre förutsättningar för ungdomars etablering på arbetsmarknaden, till exempel genom möjlighet till sommarjobb. Regeringens sommarjobbssatsning under 2010 var en tillfällig satsning på feriejobb som gjordes mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Det innebär inte att regeringen står passiv inför ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Att bekämpa ungdomsarbetslösheten är en av regeringens viktigaste uppgifter. Regeringen har därför vidtagit en rad åtgärder för att förenkla för unga personer som saknar arbetslivserfarenhet att komma in på arbetsmarknaden. För att öka arbetskraftsefterfrågan har socialavgiften för unga halverats. Detta gör det mindre kostsamt att anställa unga som är i färd med att etablera sig på arbetsmarknaden. Den sänkta mervärdesskatten vad avser restaurang och cateringtjänster kommer att skapa jobb i en sektor där många unga arbetar. Nystartsjobb är ytterligare ett exempel på åtgärder som riktas mot unga. Det finns även i fortsättningen ett stort behov av olika åtgärder för att föra Sverige i riktning mot full sysselsättning. Regeringen följer noga utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt arbetsmarknadssituationen för unga.
Herr talman! Bakgrunden till den här interpellationen är att sommaren är ett väldigt bra tillfälle för ungdomar att få sitt första möte med arbetsmarknaden. Det är också väldigt många unga som får ett sommarjobb som det första jobbet de någonsin prövar på. Det här kan i sin tur leda vidare. Ungdomarna får lite arbetslivserfarenhet, de får kontakter och de får referenser inför framtida jobbsökande. Det är väldigt positivt. Många ungdomar får sitt sommarjobb via kontakter. Få ungdomar får det via Arbetsförmedlingen. Satsningar där vi aktivt försöker få ut fler ungdomar i sommarjobb leder till att även de som inte har kontaktnätet får en chans att komma ut. Det är kanske de som bäst behöver jobben som riskerar att bli arbetslösa i framtiden - just för att de saknar kontaktnät. Arbetslösheten är hög bland ungdomar. Det är brist på sommarjobb för ungdomar. Låt oss jämföra ett par år tillbaka. Då ser vi en negativ utveckling. Förra året utlystes 6 733 sommarjobb. I dag utlyses 4 667 sommarjobb. Det går alltså åt fel håll. Även kommunerna anordnar färre sommarjobb. År 2010 fanns 80 000 sommarjobb. Förra året fanns 68 500 sommarjobb, och detta år finns 60 000 sommarjobb. Vi kan också se att de satsningar som tidigare har gjorts för sommarjobb har gett konkreta resultat. Fram till 2006 satsade den socialdemokratiska regeringen på att ge stimulanser för att skapa sommarjobb i hela landet. Tyvärr togs satsningen bort när den nya regeringen tillträdde. År 2010 kom satsningen tillbaka. Då satsade regeringen 100 miljoner på sommarjobb för ungdomar. Detta ledde till 25 000 sommarjobb. Det är en lyckad satsning. För alla de 25 000 extra ungdomar som fick jobb var detta självklart värdefullt. Men av någon anledning togs denna satsning bort i förra årets budget. Det hänvisas nu till att det var kris 2010 och att det var därför satsningen skedde då. Men det är fortfarande kris när det gäller arbetslösheten, långtidsarbetslösheten och inte minst ungdomsarbetslösheten i Sverige. Jag har precis föredragit siffrorna som visar att det är kris även när det gäller antalet sommarjobb till ungdomar. Därför hade det varit ännu mer läge nu när alla siffror går åt fel håll för regeringen att göra satsningen. Tyvärr har regeringen även tagit bort satsningen på sommarutbildning för ungdomar som inte har klarat godkända betyg i skolan. Det är tragiskt. Ungdomarna erbjuds varken utbildning eller arbete under sommaren, vilket skulle komma väl till pass och vara ett bra sätt att förebygga framtida arbetslöshet, att se till att ungdomarna får in en fot på arbetsmarknaden och förhoppningsvis så småningom får riktiga jobb. Vad gör regeringen konkret för att få ut ungdomar i sommarjobb? Är inte detta även en statlig uppgift och inte bara en kommunal uppgift när vi ser att siffrorna pekar åt fel håll?

Herr talman! Ansvaret för sommarjobben ligger väl framför allt hos företagen. De har ett ansvar för att anställa sommarvikarier och få ut ungdomar och andra som kan komma in under sommarlovet. Det gäller även kommunerna. Precis som Hillevi Larsson säger finns en prognos för 2012 på ungefär 60 000 feriejobb i sommar. Det är något högre jämfört med prognosen för 2011. År 2011 blev det 68 000 sommarjobb inom kommunerna. Men det fanns också många privata arbetsgivare som anställde ungdomar. Regeringen menar att det finns en risk för att permanenta stimulansbidrag av det slaget kan undantränga kommunernas egna satsningar. Socialdemokraterna har en annan uppfattning. Man satsar närmare 1 miljard på sommarjobb för ungdomar från årskurs 9 fram till årskurs 3 på gymnasiet. Men det är också fråga om att prioritera resurser så att de hamnar där de bäst behövs. Vi har prioriterat att det allmänt sett ska vara billigt att anställa ungdomar så att det blir fler ungdomsjobb, till exempel med hjälp av halverade arbetsgivaravgifter, nystartsjobb eller särskilt anställningsstöd, som innebär att arbetsgivaren får en väldigt låg kostnad för att anställa. Satsningen 2010 var en krissatsning. Nu vet vi att många kommuner, till exempel Stockholm, kommer att anställa flera tusen, upp till 5 000, ungdomar. Det sker lite överallt i landet utifrån olika prioriteringar. Det finns de kommuner som garanterar ungdomar en sommarlovssatsning, en treveckors utbildning. Det välkomnar jag. Det är positivt. Men min uppfattning är att det inte behöver vara via statsbudgeten som dessa sommarjobb skapas utan att de kan skapas via privata företag, kommuner och landsting.

Herr talman! Det vi socialdemokrater vill satsa på är något vi kallar Nynäshamnsmodellen. Nynäshamns kommun har framgångsrikt satsat på sommarjobb. De har gått ut med ett löfte till alla ungdomar i kommunen, nämligen att från och med det år de slutar nionde klass till och med det år de slutar gymnasiet, och självklart alla år däremellan, ska alla gymnasieungdomar garanteras tre veckors sommarjobb. De får lämna in en ansökan. Det är inget tvång utan självklart frivilligt. Nynäshamn har lyckats få ut alla ungdomar som vill i sommarjobb. Grundregeln är att företagen själva betalar vad det kostar, det vill säga lön till ungdomarna, men det har även funnits en stimulans för att se till att det ska bli ännu fler sommarjobb. Det här skulle vi vilja tillämpa för hela landet. Det liknar mycket vad som har skett tidigare under både socialdemokratisk regering och den engångssatsning som nuvarande regering tog initiativ till 2010. Regeringen satsade 100 miljoner för att få ut ungdomar i sommarjobb, och det ledde till 25 000 sommarjobb. Det är inte alls dåligt. Även om det självklart utlyses en hel del jobb från kommunerna och från det privata näringslivet räcker det inte på långa vägar. Vi kan se att ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en oacceptabelt hög nivå. Det här är ett lysande tillfälle att under sommaren få ut ungdomarna i jobb, som förhoppningsvis sedan leder vidare. Problemet med ungdomsarbetslösheten är att många ungdomar saknar kontakter, de har inte arbetslivserfarenheter och de har inte referenser. Det kan vara det första steget in på arbetsmarknaden. Ett sommarjobb där man sköter sig och trivs bra kan innebära att man kan komma tillbaka till samma arbetsplats eller en annan arbetsplats. Det ger ett försprång framför dem som inte ens kommer i fråga för ett sommarjobb. Det här är en lysande åtgärd för både ungdomarna och framför allt för att förebygga arbetslöshet bland ungdomar i framtiden. Det är bra att jobben riktar sig till ungdomar som har slutat nian och gymnasieungdomar, som får en chans att kombinera en mestadels teoretisk utbildning med lite praktisk erfarenhet av arbetslivet som kan vara guld värd. Jag vidhåller att regeringen har fattat många dåliga beslut, men beslutet 2010 att satsa på sommarjobb för ungdomar var bra. Jag kan inte förstå varför man inte går vidare med detta. Siffrorna är tydliga. Det gäller siffrorna från Arbetsförmedlingen, det vill säga hur många sommarjobb som är utlysta från arbetsgivares sida. Det är färre i år än förra året och året dessförinnan. De av kommunerna utlysta sommarjobben är också färre. Samtidigt har vi en hög ungdomsarbetslöshet. Jag tycker att man kan efterfråga lite fler konkreta åtgärder. I sitt svar sade Hillevi Engström att sänkningen av restaurangmomsen, halveringen av arbetsgivaravgiften för ungdomar och nystartsjobben är bra åtgärder för att skapa sommarjobb. Men de har inte lett till sommarjobb eller till att ungdomsarbetslösheten har minskat. Viljan är god, men resultaten uteblir. När man har prövat något tillräckligt länge anser jag att det är dags att ompröva och pröva något nytt.

Herr talman! Tack, Hillevi Larsson, för en bra interpellation! Jag hade inte tänkt hoppa in i den här debatten heller, men jag kunde inte låta bli när statsrådet hänvisade till att det är viktigt att kommun och näringsliv tar sitt ansvar. Man kan tycka att det är dags att också regeringen tar sitt ansvar. Då är det tre parter som gör något tillsammans. Jag håller med Hillevi Larsson om att det är bra att satsa på kommunerna. I Örebro kommun satsar både näringslivet och kommunen - näringslivet inte så mycket som man hade hoppats. Jag tror att det ledde till ungefär 1 900 sommarjobb. Med den riktade satsning som vi hade i vårbudgeten hade det blivit betydligt fler, om Socialdemokraterna hade styrt. Nu är det inte vi som styr, tyvärr, utan det är arbetsmarknadsministern som får bestämma arbetsmarknadspolitiken. Min fråga till statsrådet är: Tycker inte statsrådet att regeringen också borde dra sitt strå till stacken? När ska ministern tycka att det är dags att ta ansvar för frågorna?

Herr talman! Jag tycker att det är jättebra med sommarjobb. Jag tror att många av oss har haft en mängd olika sommarjobb. Det är klart att det är positivt. Det är positivt att företag, kommuner och landsting har möjlighet att anställa ungdomar under ett par veckor på sommaren. I år räknar SKL med att det kommer att bli ungefär 60 000 sommarjobb inom deras sektor. Samtidigt finns det vissa branscher där det är svårt att få ungdomar att arbeta även under sommaren. Det gäller till exempel skogsplantering, där det antagligen kommer att vara brist så att man måste ta in arbetskraft från andra delar av Europa och världen. Det gäller också bärplockning. Det är också svårt att få ungdomar att ta säljjobb. En annan bransch som är oerhört viktig och där det är små marginaler är kafé och restaurangbranschen. Jag tror att restaurangmomssänkningen kommer att få betydelse så att man har råd att ta in sommarvikarier. Sommarjobb är helt klart viktigt och bra. Det är viktigt för att man får referenser och meriter som man kan använda i sitt framtida jobbsökande. Hillevi Larsson och jag talade tidigare om dem som är långtidsarbetslösa och är i sysselsättningsfasen. Jag hävdade att det är bra att få referenser och meriter och en arbetsgemenskap. Det är bra när man söker jobb.

Herr talman! När man diskuterar åtgärder är det viktigt att se på vilka krav man ställer i den andra ändan. Här finns ett tydligt krav, nämligen att de arbetsgivare som skulle få del av den här stimulansen, vare sig det är offentliga eller privata arbetsgivare, måste erbjuda ungdomarna jobb. Vi skulle vilja införa Nynäshamnsmodellen i hela Sverige med statlig stimulans till kommuner. Där är kravet att erbjuda en ungdom tre veckors sommarjobb. Det är det som man får stimulansen för. Huvuddelen betalas av arbetsgivaren, men man kan få en liten stimulans. Regeringen satsade 100 miljoner år 2010, och det resulterade i 25 000 sommarjobb. Vi kan se en tydlig skillnad mellan hur många sommarjobb som tillkom den sommaren och hur många som tillkom förra året och hur många man räknar med ska tillkomma i år. Den här satsningen handlar om 100 miljoner. De andra åtgärder som regeringen hänvisar till och som man gör i stället är sänkning av restaurangmomsen och sänkning av arbetsgivaravgifter för ungdomar, vilket är mångmiljardsatsningar. Skillnaden är att det är kravlöst, och det fungerar tyvärr inte. Hittills har det knappt blivit några jobb av krogmomssänkningen. Det har inte lett till några större prissänkningar. På vissa håll är det en minimal prissänkning, men på många håll leder det bara till ökade vinster. Det är samma sak med halveringen av arbetsgivaravgiften. Man har inte sagt att företagen måste anställa nya ungdomar för att få den halverade arbetsgivaravgiften. Det är det som är felet. Man måste våga ställa krav.

Herr talman! I det förra inlägget pratade statsrådet om att det visserligen var en satsning som man gjorde 2010, men att man inte kan göra det generellt. Man kan ju undra varför det är viktigt med generella nedsättningar av arbetsgivaravgiften för ungdomar eller varför det är viktigt med en generell momssänkning. Bidrag till arbetsgivarna är tydligen bra i vissa fall för den här regeringen. Man kan också fundera på varför det var viktigt att göra detta 2010. Man kan vara cynisk och tro att det hänger ihop med ett valår. Jag vet inte, men jag hoppas att det inte var så. Nu är det år 2012 och 20 000 färre sommarjobb för ungdomar. Vi har en hög arbetslöshet, och vi vet att ungdomar som går sysslolösa en hel sommar ägnar sig åt helt andra saker än vad de borde göra. Om regeringen tar frågan på riktigt stort allvar tycker jag att man borde ha gjort något riktat. Jag har inte hört argumentet för varför regeringen valde att inte göra det i år när vi vet att vi har hög arbetslöshet och lågkonjunktur i hela Europa. Det är inte valår, men det kan väl inte betyda att ministern inte måste göra något.